Herr talman! En huvudpunkt i industriministerns försök att förklara vad som har hänt är att alla de som stod bakom projektidén, affärsidén, från 1974 har haft tillgång till samma material, samma beslutsunderlag. Men detta är väl inte riktigt, eftersom hemligstämpeln användes ganska flitigt när det gällde detta beslutsunderlag. Dessutom är det på det viset att vid den tiden härskade i landet något av ett debattförtryck — som ju inte alls är den lämpligaste atmosfären för att få fram ett allsidigt beslutsunderlag. När herr Sköld, chefen för Statsföretag, försökte komma med synpunkter på detta beslutsunderlag blev han mer eller mindre åthutad, framför allt i socialdemokratisk press, och indirekt även av industriministern i en av de interpellationsdebatter som vi då hade. Och i de debatter som jag då deltog i skrädde industriministern aldrig orden om hur den vore funtad som vågade ha en annan uppfattning och andra synpunkter än de som industriministern förde till torgs. Det förklarades att mina inlägg var buskagitation, inte värdiga att framföras i parlamentet, och att jag var naiv. Det krävdes t.o.m. ursäkter från mig för vad jag hade haft att säga. Det fanns som bekant också, på tal om debattförtrycket här, några ekonomer som var verksamma för att — så gott det kunde gå när de inte hade tillgång till det hemligstämplade materialet — göra en utvärdering. Jag skall inte yttra mig om deras beräkningar, men jag vill konstatera att de blev i allra högsta grad misstänkliggjorda på grund av att de vågade framföra andra synpunkter än de som heligförklarades av industriministern. Och statssekreteraren i industridepartementet Tony Hagström skrev i det svepet en artikel i Dagens Nyheter, där han på tal om de här ekonomerna avslutade artikeln med att säga: ”Gunnar Myrdal har framhållit att samhällsvetenskapliga forskare i sin forskning influeras av sina politiska värderingar hur objektiva de än söker vara. Han anser därför att forskarna öppet bör redovisa sina värderingar. Ruist, Ståhl och Wohlin borde vara uppmärksamma på detta problem, i synnerhet när de som forskare drar långtgående slutsatser på ett så dåligt underlag.” Detta är, dagens statssekreterare, ett synnerligen djärvt uttalande, som nu i efterhand dessutom ter sig som dumt! Vad beträffar beslutsunderlaget, som industriministern förkunnar att vi alla hade tillgång till, gäller ju också att det när allt kommer omkring ofrånkomligen är så att det är en regering som styr och begär fram utredningar och som har i sin hand denna möjlighet — till skillnad från oppositionspartierna. Om regeringen då har tagit fram ett, som det har visat sig i efterhand, svagt beslutsunderlag, går det således inte bara att hänvisa till att även andra hade tillgång till samma material som regeringen. Det är att göra motsatsen till vad industriministern avslutningsvis sade i sitt långa inlägg, nämligen att han var beredd att ta sitt ansvar. Att det var ett svagt beslutsunderlag vet vi ju f.n., och det har förklarats även av projektchefen herr Friberg att det var svagt. Det var mot bakgrunden av svårigheten att få fram riktiga utgångspunkter i så stora satsningar som det här var fråga om som vi från moderat håll begärde att man skulle söka samarbete med andra företag för att få tillgång till största möjliga expertis. Från socialdemokraternas sida viftades detta påpekande bort. Man var självsäker intill det otroligas gräns. Att läsa vad t.ex. herr Svanberg förkunnade i de sammanhangen är i efterhand komiskt och tragiskt. Och industriministern var heller inte beredd att lyssna på våra varnande ord om att det när allt kommer omkring vid en stor satsning som denna är rimligt att inte gå så lättvindigt till väga som man i själva verket ofta gör, därför att man från socialdemokratisk sida i sina förvirrade förställningar om hur enkelt det är med företagande tror att det bara är att köra i gång.

Jag påminner på nytt om att jag för mer än ett år sedan här i kammaren talade om, att de totala kostnaderna för stålverket skulle komma att bli i det närmaste dubbelt så stora som industriministern menade — 7 miljarder, sade jag. Industriministern minns nog hur han stod här och förlöjligade detta. Men jag hade ju inte helt plötsligt drömt en natt att det kanske skulle bli en så fantastisk höjning av investeringskostnaderna, utan det sades ganska allmänt. Industriministern måste ha varit nära nog den enda person i landet med ett aktivt intresse för dessa frågor som inte hade en känsla av detta. Alla jag träffade framförde denna synpunkt. Industriministern har länge vägrat att inse att den uppläggning som han har talat för har vilat på svag grund. Det är antingen att förleda eller att vara otroligt enfaldig — det är bara att välja mellan de två möjligheterna.

Allt det som industriministern nu framför som argument för att frångå den ursprungliga uppläggningen av projektet var ju väl känt den 24 februari. Industriministern ruskar nu på huvudet, och en sak var faktiskt inte väl känd; det var att den ene eller den andre av herrar Friberg och Edström stod i begrepp att avgå. Det är vad som har inträffat, och det gjorde jag till ett argument i mitt första inlägg. Det var rädslan för att projektchefen skulle hoppa av och den politiska belastningen det skulle skapa med en sådan inblick i förvirringen som gjorde att man plötsligt, på en vecka, frångick den uppläggning man hade tänkt sig. Alla de andra argumenten — de argument som framförts i propositionen för en annan uppläggning, de argument som industriministern framför här för en annan uppläggning — var redan i mitten av februari väl kända för dem som hade anledning att följa med. Det var ju inte för inte som jag t.ex. framställde min interpellation den 19 februari — innan herrar Friberg och Edström gjorde sin offentliga redovisning av sina ståndpunkter — i en känsla av att det läge som rådde var fyllt av vanskligheter. När det gäller ett sådant argument som att man skall frångå den ursprungliga planen på grund av att konjunkturen är annorlunda påminner jag industriministern om vad han ju ändå har sagt här i riksdagen, nämligen att det är totalt fel att hålla på och rucka på investeringsplanen därför att konjunkturen svänger. Ingen klok företagare gör så — lyssna sedan på herr Hedlund, sade Rune Johansson. Men nu är den annorlunda konjunkturen ett huvudargument för att frångå den ursprungliga planen. Även om man hade följt den uppläggning som vi från moderat sida rekommenderade, nämligen att man skulle få större stadga i detta projekt genom att söka samarbete med privata företag och den expertis som där finns, så hade risker varit förenade med detta — det råder det inget tvivel om. Det är det, herr industriminister, som är bakgrunden till det uttalande från herr Regnéll som industriministern citerade — att när man till slut ändå skall bedöma vad som skall göras och inte göras, måste man också ta sådana mera samhällsekonomiska avgöranden i betraktande som har att göra t.ex. med regionalpolitiska överväganden. En särskild anledning som industriministern anför som förklaring till att man nu har svängt om till en annan projektutformning är att vissa mellansvenska järnföretag har sökt samarbete med Stålverk 80 och NJA. Ja, O. K., men fortfarande gäller att detta hade inträffat före mitten av februari, då industriministern ju fortfarande — jag upprepar det — stod och sade att projektet skall fullföljas. Hur kan det vara möjligt att sedan i efterhand komma och säga att på grund av att man har detta närmare samarbete med de andra svenska företagen skall man banta ned projektet i den utsträckning som nu har skett? Jag kan inte fatta att det kan vara ett för denna förändring hållbart motiv. Under alla omständigheter vilar det inget som helst av planmässighet över hur man hoppar från det ena till det andra. Och det är därför, herr Sjönell, som jag faktiskt är intresserad av att titta litet bakåt, på vad som har skett här. Det är inte för att gräla för sakens egen skull utan därför att vi f.n. håller på att bedöma en regerings uppträdande. Det gäller en regering som i stor utsträckning begär fullmakter för att få socialisera omfattande delar av svenskt näringsliv och på andra vägar styra och ställa, en regering som t.ex. anser att den själv skall ha någon sorts överinseende över stålindustrin i övrigt. Då har det, herr Sjönell, ett visst intresse att se efter hur denna metod — planhushållningens metod — har verkat. Det är då som man märker att dessa herrar inte ens är kapabla att sköta sitt eget projekt. De kan inte klara de kort de redan har på hand, och ändå vill de ha hela kortleken i näven. Det är tokigt att inte i tid se de risker som detta medför. När det gäller samarbetet med andra företag i Mellansverige säger industriministern i interpellationssvaret att ”övrig svensk stålindustri i stor utsträckning vill diskutera sin framtida förädlingsverksamhet med utgångspunkt i ämnesleveranser från Stålverk 80”. Ja, här finns en intressant fråga. Regeringen säger ofta just att Stålverk 80 skulle komma att på något sätt underlätta strukturrationaliseringen för alla de små — och stora — järnverk som finns i Mellansverige. Men branschfolk säger mig att de produkter som kommer från detta Stålverk 80 icke kan användas ute i de mindre stålverken. De kan användas endast av plåttillverkare, dvs. Gränges i Oxelösund och Stora Kopparberg. Inga andra väsentligen har möjlighet att använda just den typ av produkt som kommer från Stålverk 80. Jag är ju inte branschkunnig, men de som jag har frågat intygar att så är det. Då undrar jag, herr industriminister: Skulle det inte vara bra att redogöra för på vilket sätt tillkomsten av Stålverk 80 skulle underlätta den strukturrationalisering som man nu talar om när det gäller de mindre bruken ute i Bergslagen som är beroende av en ämnesförsörjning? Det är en viktig fråga att bringa klarhet i.

Försätter man sig inte i ett mycket dåligt förhandlingsläge från statens sida gentemot Stora Kopparberg när man nu, innan några lönsamhetsberäkningar är gjorda, vill att riksdagen skall fatta principbeslut om att det skall se ut just på det här viset? Om jag vore chef för Stora Kopparberg skulle jag anse att jag hade en idealisk sits i förhandlingar om avräkningspriser mellan Stålverket och Gävlevalsverket. Jag undrar om industriministern har någon synpunkt på detta onekligen intressanta spörsmål. Jag har en fråga till. Vi har ju sett i tidningarna häromdagen, och det nämns f. ö. också i interpellationssvaret till herr Sjönell, att industridepartementet har slutit någon form av avtal med Industriförbundet vad gäller att de 150 största företagen i Sverige skall meddela sina investeringsplaner till samhället. Då undrar jag: Har Stålverk 80 eller industridepartementet meddelat så att säga till samhället alla de olika ändringar som man har gjort i sin egen plan? Den frågan är inte så alldeles låt mig säga småelak som det kan synas, utan den har en stark praktisk betydelse, och det är denna: I vilket läge har man egentligen försatt Luleå kommun? Har Luleå kommun fått meddelanden från NJA i full utsträckning om alla olika planer, uteblivna planer och ändringar? Det anser jag att Luleå inte har fått. Och beviset för det är att när det gäller sysselsättningsfrågan är det — som industriministern har erkänt tidigare i dag — så, att hade man byggt ut stålverket som man först tänkte plus ett Kruppvalsverk hade det inneburit en sysselsättningsökning med över 4 000 personer. Då skulle Luleås utbyggnad ha kommit i ett helt annat läge än det som Luleå är i då det gäller den uppläggning som nu är tänkt. Man har aldrig meddelat Luleå att det skulle bli dessa 4000. Och det är anledningen till att man nu kan säga, att den planändring som görs inte innebär att Luleå kommun kommer i något annat läge än vad som först var tänkt. Men det hindrar inte att man i Luleå kommun nu befinner sig i ett synnerligen svårt läge — och det gör man för den delen också i Boden. När jag var på genomresa i Norrbotten nyligen sades det mig att olika etapper av bostadsutbyggandet i regionen har skjutits på framtiden, därför att man är osäker om vad som egentligen kommer att hända. Jag har också läst i Norrländska Socialdemokraten att Rune Johansson gjort ett framträdande där uppe nyligen. Industriministern mötte då kommunalmän som var mycket oroade över vad som egentligen skulle hända, och till dem sade Rune Johansson så här, står det i tidningen: ”Fortsätt planeringen och uppbyggnaden, manade industriministern Luleå kommun och länsstyrelsen. De medel som krävs skall regeringen hjälpa till med.” Då anser jag att det för riksdagen är intressant att höra: På vilken konstitutionell grund kan industriministern framföra sådana synpunkter? Eller är det kanske bara rena desperationen som gör att när industriministern kommer upp till Luleå och är oroad över vad som kommer att hända, så säger han bara till de kommunalmän han möter: Oroa er inte, bygg på bara. Luleå skall få de pengar som behövs. Såvitt jag förstår är det en ganska stor växel som industriministern där ställer ut. Ty enligt de granskningar som kan göras, och som gjordes exempelvis i Dagens Nyheter för en tid sedan, så befinner sig Luleå kommuns affärer i ett synnerligen ansträngt läge. Frågan är alltså: Vad finns det för konstitutionell grund för att på det sättet vid ett partimöte där uppe ställa ut den typen av växlar? Och vill industriministern här upprepa det löftet? Sedan var det sysselsättningsfrågan.

Men mina sagesmän har meddelat att investeringen i valsverket i NJA inte kommer att ge ett enda extra sysselsättningstillfälle, utan det kommer bara att förhindra att man tvingas ta ur drift omodern valskapacitet. Det kommer inte att bli någon extra sysselsättning alls. Så den förklaringen, som jag själv också trodde var den riktiga, att det när allt kommer omkring skulle bli samma sysselsättning trots den bantade stålverksdelen, håller inte. Därför vill vi, herr industriminister, ha en bättre förklaring till att det trots bantningen kan bli den sysselsättning som man ursprungligen sade att det skulle bli. En annan mycket allvarlig fråga är denna: Hur skall det bli möjligt för riksdagen att nu fatta ett principbeslut utan något underlag? Är detta tecknet på s.k. planmässig hushållning, att man kommer till riksdagen och begär ett beslut i en stor fråga utan något underlag alls? Ty såvitt jag kan bedöma innehåller den proposition som nu föreligger ingenting annat på sina 34 sidor än en redogörelse för varför den tidigare uppläggningen inte dög. Den ursprungliga propositionen, som vi fick 1974, var på 40 sidor. Den proposition som vi nu har fått har som sagt använts till att tala om varför de ursprungliga 40 sidorna var fel. Och den konstitutionella frågan blir då: Vad har riksdagen för grund att fatta ett så långtgående principbeslut som här begärs? Visserligen har industriministern här kastat fram en siffra — han säger att det här kanske kommer att kosta omkring 9-10 miljarder — och en sådan framkastad siffra är naturligtvis bättre än ingenting, men jag bara undrar om detta är planmässig hushållning. Vilken uppfattning om detta kommer Rune Johansson själv att ha om en månad? Vad kommer han att säga då? Och vad kommer han att säga om ett halvår eller om tolv månader? Det vet vi inte och det vet inte ens han själv. Regeringens näringspolitiska uppläggning är djupt oroande. Inför de omfattande anspråken på socialisering som f. n. framställs med t.ex. aktier i AP-fonder, marksocialisering, löntagarfonder, socialisering av läkemedelsindustri och av läromedelsproduktion osv. är det utomordentligt betydelsefullt att i tid varsebli erfarenheterna av den förvirrade handläggning som det här är fråga om.

Herr talman! Statsrådet Johansson säger att regeringen inte har blivit utsatt för press. Han får förlåta mig om jag säger att det är svårt att tro honom på den punkten. Alltför mycket talar för motsatsen. Han sade också i sitt senaste anförande att grundprincipen står fast att vi skall förädla mer av Lapplandsmalmen. Vi betraktade det ursprungliga projektet som ett begränsat steg, men dock ett steg i rätt riktning mot målsättningen att den helt dominerande delen av Lapplandsmalmen skall förädlas i det egna länet. Nu krymps alltså detta begränsade steg ytterligare. Då hjälper det inte att Rune Johansson säger att grundprincipen står fast. Statsrådet Johansson använder åtskilligt av sin talartid till att försöka inbilla oss att ett nästan till hälften bantat projekt är en lika rejäl satsning som det ursprungliga. Han använde försiktigtvis formuleringen att det ”bör” kunna garantera 2 300 jobb. Men att förklara detta så att det blir trovärdigt är en trollkonst som inte ens en så skicklig man som industriministern lyckas med. Kvar står ju att de nya planerna innebär en minskad produktion och att de stora steg man förberedde sig att ta när det gäller förädlingen av Lapplandsmalmen också blir hängande på halva vägen. Det finns ett brett stöd för de nya planerna, anser industriministern efter att ha besökt Norrbotten. Han framhåller särskilt belåtenheten på den socialdemokratiska distriktskongressen i Boden. Jag vill påpeka att även den socialdemokratiska regeringsavisan uttryckte förvåning över att partikongressen i Boden var så högaktningsfull att ingen kom sig för att ens ställa någon enda besvärande fråga till statsrådet Johansson. Men det är klart att man lyckats få en del trogna att foga sig i ledet av missriktat partinit. Det finns naturligtvis också människor som är så besvikna över alla tidigare löftesbrott att de tänker att det är bra att vi i alla fall får någonting. Det är också den röda tråden i regeringsledamöternas agerande i samband med affären Stålverk 80: Var tacksamma över det ni ändå får. Jag vågar påstå att en bred folkopinion i mitt eget län inte ropar halleluja och inte är tacksam över begränsade insatser. Vi norrbottningar tycker f. ö. inte att det är någonting som vi får utan anser att det handlar om något som vi har rätt till. Sedan säger statsrådet Johansson att vi vill bygga ut oavsett vad det kostar. Men det finns resurser. Från det län som nu är aktuellt har under årens lopp hämtats miljard efter miljard i form av malm, skog och vattenkraft. Den nuvarande exporten per invånare är tre gånger så stor som genomsnittet i vårt land. Det är alltså ingen tärande utan en närande del av vårt land. Vad som krävs är inga nådegåvor, utan moralisk rätt. Löften har man matats med under åtskilliga valrörelser, och det skulle vara lätt att göra upp en katalog över svikna löften. Mot den bakgrunden är det inte märkligt att de senaste turerna i affären Stålverk 80 har väckt både misstänksamhet och förbittring. Om de nya planerna heter det — det betonar statsrådet också i sitt svar och i den proposition som har lämnats i dag — att de dimensioneras med sikte på att tillfredsställa den svenska marknaden. Men däri ligger väl också projektets begränsning. Det kommer att vara uppbundet till leveranser till i huvudsak den svenska stålindustrin. Man ställer inte kursen på en offensiv export. De privata intressenterna får möjlighet att öva utpressning på NJA precis som tidigare. Man avstår från ambitionen att konkurrera på den internationella stål marknaden, och därmed slår man in på en defensiv linje. Nu sägs det att stålkonjunkturerna inte är bra — det betonas i svaret och upprepas av statsrådet i debatten. Men konjunkturernas svängningar kan inte få dirigera en sund och offensiv framtidsplanering. Dessutom är argumentet om: svårigheter med avsättning på den internationella marknaden högst tvivelaktigt sett i ett längre perspektiv. Disponent Edström och hans medarbetare hade en grundlig marknadsundersökning som underlag för det ursprungliga projektet. Han bestrider fortfarande att de grundläggande förutsättningarna har förändrats. Ja men, säger statsrådet Johansson, vi har så och så många experter, vi måste tro på expertisen. Visst finns det experter — det finns många experter och det finns experter med skilda meningar. Disponent Edström är en av dem. Och i Dagens Industri den 12 februari i år finner vi en intervju med en av direktörerna för Nippon Steel, Akira Miki. Han framhåller visserligen att konjunkturerna f.n. inte är bra men säger att satsningen på en utbyggnad måste bli ett affärsmässigt lyckokast när konjunkturerna vänder och världen får en kraftig efterfrågan. I intervjun säger han bl.a.: ”Idag är det få som vågar investera i stålbranschen — eller har råd. Med för den som kan satsa idag finns det stora vinster att göra i framtiden. Idag är stålpriserna låga och efterfrågan dålig. Men om kanske tre år måste stålpriserna gå upp åtminstone 15-20 procent.” I samma intervju säger han vidare: ”Internationella järnoch stålinstitutet gjorde för ett år sedan en prognos över stålbehovet fem-tio år framöver. År 1980 räknade man med att det skulle finnas en efterfrågan på 940 miljoner ton. De siffrorna måste vi i dag korrigera nedåt — vi tror i dag på en efterfrågan om fem år någonstans i trakten av 850 milj. ton. Mot det står alltså dagens kapacitet på 750 milj. ton samtidigt som de ökade investeringskostnaderna gör det nästan ekonomiskt orimligt att möta den kraftigt ökade efterfrågan. Då uppstår en stålkris av ett annat slag. Naturligtvis blir följden prisökningar, men inte nödvändigtvis mycket större vinstmöjligheter för stålföretagen. Situationen blir en annan för den som har möjlighet att investera i nya anläggningar redan i dag, ---. Vi vet att vi borde göra det för att möta en bättre situation om tre-fyra år, men vi har inte råd. Om Sverige anser sig ha råd med en sådan satsning, finansierad över skatter och på annat sätt, så måste jag säga att vi avundas er.” En av toppfigurerna i ett av världens största stålföretag avundades oss alltså planerna på Stålverk 80, som då ännu inte hade rivits upp. Han klargör att det kommer att finnas en marknad för stålverk och vinster att hämta för dem som är framsynta nog och har resurser att bygga ut, särskilt om man, som han säger, kan investera i helt nya anläggningar. Den 5 mars intervjuades chefen för Kruppverkens stålkoncern Robert Mintrop i Aftonbladet. Han anses vara en av världens främsta bedömare av stålindustrins utveckling, skriver Aftonbladet. Mintrop säger bl.a.: ”Med hänsyn till den gynnsamma placeringen vid kusten och de väldiga svenska malmtillgångarna samt den i detta sammanhang jämförbart ogynnsamma situationen i andra ståltillverkningscentra, anser jag detta projekt vara fullt försvarligt att genomföra.” Vi tror på projektet i den form som riksdagen tidigare beslutat om. Till dem som tror som vi och som inte har fogat in sig i ledet hör bl.a. landshövding Ragnar Lassinantti i Norrbotten. Han är skarpt kritisk mot den planerade nedskärningen. Han har också intervjuats i Aftonbladet den 12 mars. Han är visserligen ingen stålexpert, men jag har lärt mig bedöma honom som en karl med åtskilligt sunt förnuft. Jag vet också att han har en ärlig känsla för länet och dess utveckling.

Det nya förslaget innebär, som jag ser det, en tillbakagång till 50-talets NJA-politik. Vi bygger upp en orationell S 80-enhet där man av sysselsättningsskäl försöker pressa upp antalet anställda.” Lassinantti klargör också att det enligt hans sätt att se finns avsättningsmöjligheter. Lassinantti fortsätter: ”Valsning och bearbetning kan vem som helst klara, men ämnesproduktionen blir den strategiskt, ekonomiskt och förhandlingsmässigt viktiga processen i ett resursknappt Europa.” Lassinantti har också intervjuats av Norrskensflamman. Där säger samma landshövding så här: ”Jag upplevde förslaget om nedbantningen som ett slag mot Norrbottens intressen. Jag litade på Edström och Haglund som betytt så mycket för besluten om Stålverk 80. Bortsett från deras kvalifikationer som stålmän, som är allmänt erkända, hade de ju tillsammans på några år höjt omsättningen i Sandviken från 250 miljoner kr till 1,8 miljarder. De visste vad de talade om.” Som norrbottning är det för mig omöjligt att förbigå sysselsättningsaspekten, som ju redan har diskuterats åtskilligt här. Jag tror inte på talet om att ett halverat projekt skall kunna ge lika mycket jobb. Det kan knappast heller ge samma spridningseffekt, och vi behöver fler arbetstillfällen i alla delar av det här stora länet. Det nya projektet skulle alltså enligt högst preliminära löften — så får man tolka statsrådet Johansson — ge 2 300 nya jobb. Men vad som också står klart är att Norrbotten behöver minst 10 000 nya jobb, om man skall kunna skapa full sysselsättning i detta ords rätta bemärkelse. Vi skulle egentligen behöva tre Stålverk 80. I detta sammanhang vill jag aktualisera frågan: Hur går det med gruvbrytningen i Kaunisvaara? Det projektet har ju i varje fall i debatten och i försäkringar från NJA spelat en betydande roll och förknippats med Stålverk 80. Avsättningen från brytningen i Kaunisvaara skulle i huvudsak gå till NJA. När det ursprungliga beslutet om Stålverk 80 fattades hälsade vi det med glädje — det har jag redan understrukit. Vi såg det som början till en ny politik, en början till en bred statlig industriplanering, som självfallet inte skulle stanna vid Stålverk 80 utan gå vidare i förädlingskedjan. Att tillverka stålämnen är ju trots allt bara en bit på förädlingens väg. Från produktionen av järn och stål är det logiskt att gå vidare, att bygga upp en stor statlig verkstadsindustri och produktion av lättare färdigprodukter. Det måste ju betraktas som det naturliga. Vi trodde att det ursprungliga beslutet om Stålverk 80 skulle bli början till en näringspolitisk offensiv, men vad man nu bevittnar är trots allt att regeringen tvekar och retirerar. Den offensiv man borde ha slagit in på skulle inte bara innehålla Stålverk 80 med bieffekter och dess biverkningar i Norrbotten, utan det logiska hade varit att gå vidare och ta in hela gruvoch stålindustrin i ett totalt sammanhang, att förbereda sig för det som herr Burenstam Linder avskyr, nämligen planhushållning och övertagande av en viktig sektor inom näringslivet. Stålverk 80 kan inte ses isolerat. Det måste sättas in i sitt sammanhang, och då handlar det också om den svenska järnoch stålindustrins framtid. På det området bör man i stället ta ifrån Grängesbergsbolaget och storfinansen deras avgörande inflytande. Alltså: Regeringen borde tänka på offensiv i stället för reträtt.
Herr talman! Bara en kort reflexion med anledning av det som herr Lövenborg sade allra sist. Han efterlyser planhushållning och menar att det är det som skall rädda oss från problem av den typ som vi nu diskuterar. Men är det inte just någon form av planhushållning som vi nu upplever? Det är ju politiska instanser som har planerat för Stålverk 80, och den kaotiska situation som uppstått och som den här debatten handlar om är vad som har blivit resultatet. Jag vill inte med det ha sagt att det alltid behöver gå på tok när staten ägnar sig åt företagande, utan bara att det långt ifrån är någon garanti för planmässighet att ha politiker som planerare inom ekonomin. Vad som har framgått av den här debatten är att alla partier är positiva till idén att göra Luleå till ett stålcentrum. Där finns både de praktiska förutsättningarna och behov av att skapa mer sysselsättning. Det har också blivit alldeles klart — industriministern var entydig på den punkten — att det är regeringen som har det främsta ansvaret för den sortens planering som vi nu diskuterar och som får bära ansvaret när någonting går på tok. Vad den här debatten gäller är alltså hur regeringen har förvaltat det uppdrag som riksdagen gav den i och med 1974 års beslut att bygga det som då kallades Stålverk 80. Skall man kunna utkräva det ansvaret, då måste det bli en debatt som — precis som herr Burenstam Linder var inne på — sysslar en hel del med det som har varit. Vi behöver inte kalla det för att söka syndabockar — det gäller att analysera det som har hänt för att lära för framtiden. Den sortens debatter är inte bara tillåtna, de är i själva verket alldeles nöd Industriministern uppehöll sig ganska mycket i sitt andra inlägg vid sysselsättningen. Han hade en ambition att vara pedagogisk, att förklara hur det kommer sig att han kan säga att ingen behöver vara orolig uppe i Norrbotten för det inte blir lika många jobb som lovats hela tiden, under alla skiftningar i det här projektets historia. Men jag måste erkänna, herr industriminister, att jag blev ändå inte särskilt mycket klokare. Minst 2 300 nya sysselsättningstillfällen är vad det skall bli i NJA. 1974 lovade regeringen i proposition till riksdagen att 2 300 personer skulle få sysselsättning i Stålverk 80. Därutöver skulle 1000 personer få jobb som skapades genom andra investeringar i anslutning till NJA. Det är klart att en del av dessa 1000 jobb har kommit till, men långt ifrån alla. Den sysselsättning som regeringen lovar att det bantade stålverksprojektet skall ge är därför avsevärt mindre, såvitt jag kan begripa, än vad man med yviga politiska gester lovade 1974. Varför vill regeringen inte erkänna att det förhåller sig på det viset? Jag har valt att jämföra de siffror som man nu säger är aktuella med de siffror man angav i samband med beslutet på vårkanten 1974. Men det projektet är redan mer eller mindre historia. Om man i stället väljer att jämföra med de löften man gav i anslutning till en del andra varianter som blev aktuell under tiden, då blir det fråga om mycket större gap. I det förslag som presenterades för NJA:s styrelse i februari beräknades sysselsättningen till 3 700 personer. Till det skulle komma 200-300 personer som skulle anställas tillsammans med Krupp, som då skulle bygga ett valsverk uppe i Luleå. Det ger tillsammans 4 000 sysselsättningstillfällen. Det är närmare 2 000 sysselsättningstillfällen mer än som nu kommer att bli fallet och, såvitt jag begriper, en nödvändig konsekvens av bantningen. Jag tycker att det också på den punkten borde finnas skäl för regeringen att erkänna att det inte blir riktigt lika bra som man lovat. En tredje diskussionspunkt är hur det blir med bieffekterna av stålverkssatsningen. Det har nämnts ganska höga siffror när det gäller människor som skall få arbete i andra näringar som blir en konsekvens av att man bygger ett stålverk i Luleå. Om man nu bantar stålverket runt omkring, får det inte då också konsekvenser för jobben i stålverkets utkanter? Såvitt jag begriper måste det få det. Så inte heller i det avseendet kan man hålla lika mycket som man lovat. Det är nu inte heller längre fråga — som vi kunnat konstatera av dagens meddelande om den nya propositionen — om ett stålverk som skall sätta i gång 1978, vilket man tänkt sig ursprungligen, utan först 1981. Det måste innebära att en massa människor som man tänkt sätta i arbete i slutet av 1970-talet nu kommer att få jobb först ett par tre år senare. Det har också konsekvenser ur sysselsättningssynpunkt. Också det tycker jag vore motiverat att industriministern erkände. Jag tycker alltså fortfarande att två frågor väntar på sitt svar. Jag utgår då från industriministerns egen bedömning av sysselsättningsfrågorna, inte från min. Hur kommer det sig att ett verk med en produktionsvolym på 2,5 miljoner ton kan ge jobb åt lika många anställda som ett på 4 miljoner ton? Det är den ena frågan. Den andra är: Vad menas egentligen med de siffror som presenteras i dagens interpellationssvar om de 2 300 nya jobben i NJA. Inkluderar de eller inkluderar de inte de 1000 nya jobb som man nämnde utöver Stålverk 80 i de tidigare beskeden?

Så till frågan om marknadsförutsättningarna. Här säger industriministern att en ändrad inriktning av projektet var nödvändig därför att marknadsförutsättningarna ändrats. Det hade man alltså inte kunnat förutse tidigare. Hade man verkligen inte det? Här finns uppenbarligen personer — om jag har förstått saken rätt också inom statsrådet Johanssons eget departement — som faktiskt ifrågasatte om den här bedömningen var den korrekta. Jag vet inte vad den promemoria innehöll som docenten Lars Vinell utarbetade under den tid han var anställd i departementet, eftersom den är hemlig, men av tidningsuppgifter att döma innehöll den just en varning för att den här marknadsbedömningen var felaktig. Varför fick man inte veta någonting om den kritiken när propositionen lades på bordet?

Jag tänker på de tre ekonomer som Industriförbundet anlitade för att göra en analys av regeringens förslag till Stålverk 80. Industriministern sade att man hade samma bedömning inom den övriga industrin på det här området, dvs. den enskilda stålindustrin. Det är möjligt. Jag kan inte veta exakt hur man där såg på den här saken när propositionen utarbetades i början av 1974. Men i en TV-debatt som fördes ett år senare sade Oxelösundschefen Ilan Wachtmeister ungefär följande: — Jag trodde från början att det skulle finnas goda avsättningsmöjligheter för de 4 miljonerna ton stålämnen från Stålverk 80, men jag har ändrat uppfattning. Valsverken måste bygga masugnar i egen regi. Därmed minskar efterfrågan för Stålverk 80. Det var alltså så man inom den enskilda stålindustrin, för nu ungefär ett år sedan, såg på den marknadsbedömning som Stålverk 80-idén byggde på. De uppgifterna hade också industriministern tillgång till när han i april hävdade att ingenting hade förändrats på marknaden som gjorde det nödvändigt att alls diskutera om premisserna för stålverket var de riktiga. Vi fick ju inte ens skjuta på saken 14 dagar här i riksdagen för att få betänketid. Inom NJA-ledningen avvisade man alla betänkligheter med en fnysning. Jag kan inte komma ifrån, herr talman, att anledningen till att man inte längre bygger på den idé man hade från början om stålämnesexport i stor skala är att man upptäckt att man haft fel i marknadsbedömningen. Jag skulle vilja tillägga att det allvarligaste felet är att man varit så till den grad litet lyhörd för kritiska synpunkter. Man hade bestämt sig för hur det skulle vara, och vad andra hade att säga var något som man bara inte ville höra talas om. Sedan har vi, herr talman, kostnadsutvecklingen: Visst måste man ha rätt att räkna fel när det gäller sådana här jättelika projekt. Hur stor inflationen blir kan man aldrig exakt veta — man kan göra vissa antaganden och även små ändringar i procent leder ju till mycket stora belopp i fördyringar. Men sedan man sagt det måste man väl också rimligen mena att det finns gränser för hur fel man får räkna. Annars är det ju meningslöst att vi här i kammaren fattar beslut om vissa kostnadsramar. Det som vi tog ställning till 1974 var ett projekt som skulle kosta 4,6 miljarder kronor och som då beskrevs som och var den största enskilda industrisatsningen i Sverige någonsin. Det var i slutet av maj 1974.

En fördyring på 18 milj.kr. per dag alltså mellan dessa två tidpunkter. Då tycker jag, herr talman, att man har passerat gränsen för vad som är tillåtet när det gäller att räkna fel. Det är ju inte alldeles säkert att riksdagen, om den i maj 1974 hade förelagts ett förslag till en industrisatsning som skulle komma att kosta 16 miljarder kronor, hade sagt att det var vad vi borde gå in för. Vi kanske då hade sagt att det, om det blir så dyrt, kanske finns någon annan användning för pengarna som är ännu bättre för sysselsättningen uppe i Norrbotten och för landet i övrigt. Det är därför som det faktiskt inte är tillåtet att räkna hur fel som helst och räkna med att bli ursäktad i efterhand. Jag tror inte på resonemanget att det är oljepriserna som rår för kostnadshöjningarna! De var kända när beslutet fattades 1974 och i ännu högre grad ett år senare. Jag kan inte heller godta talet om att det är miljökostnadernas fel. Borde inte industridepartementet veta vilka miljökrav man har? Borde man inte ha gjort den bedömningen mera realistisk? Det tycker i varje fall naturvårdsverket som ju säger att man finner att ofullständigheterna i ansökan ”är anmärkningsvärda”. Det finns det minsann anledning att hålla med om. Vad händer nu när vi igen får en proposition från industridepartementet om att bygga ett stålverk i Luleå? Uppenbarligen får vi inga kostnadsberäkningar alls. Tydligen är man — och på den punkten har man lärt av tidigare misstag — bränd. Man vågar inte ge några siffror. Men är det verkligen rimligt att riksdagen nu skall ta ställning till ett förslag om en stor industrisatsning utan att över huvud taget veta vad den satsningen kommer att dra för kostnader? Jag kan inte finna att det är rimligt. Den enda vägledning som ges — jag skall dock göra all reservation för att jag bara har hunnit bläddra i propositionen — är att man säger att det kommer att bli en prutning som kan räknas i miljardbelopp. Prutning från vad? Här har förekommit massor av kostnadsnivåer. Här har förekommit uppgiften 4,6 miljarder, det var den första siffran. Här har förekommit siffran 5,6 å 6 miljarder, och här har förekommit siffran 16,2 miljarder i löpande priser, som jag nyss nämnde. Från vilken av dessa nivåer är det som prutningen på miljardbelopp — obekant hur stora — skall göras? Det kan väl ändå inte vara meningen att vi skall ägna oss åt någon sorts sällskapslek i riksdagen, när vi skall fatta beslut i kostnadsfrågor av den här digniteten. Sedan, herr talman, undrade industriministern om jag ändå inte bara ställde en fråga, när det gällde i vilken utsträckning som projektgruppen där uppe arbetade med eller utan NJA-styrelsens vetskap, när man bantade projektet kraftigt i den sista vändan. Mitt svar blir att det var någonting mitt emellan en fråga och ett svar. John Olof Edström avgick den 28 februari i år.

Av en intervju i Svenska Dagbladet framgår det — och det är Erik Grafström som säger det — att John Olof Edström inte kände till detta. I en annan intervju, i Aftonbladet, kommer John Olof Edström själv till tals, och han säger: ”Jag visste ingenting om att det fanns ett nytt alternativ på gång medan jag satt som VD.” John Olof Edström fick höra att man ”slagit om spår”, som han uttrycker det, i Stålverk 80-projektet på radio, liksom de flesta andra i Luleå, inkl. NJA-staben. Nu vill industriministern göra det till en fråga huruvida det här projektet jobbades fram före den 28 februari, då John Olof Edström avgick, eller senare. Jag har faktiskt tagit mig friheten, herr talman, att dra slutsatsen att man började tidigare. Även om väldigt mycket i denna affär har skötts på ett tämligen hafsigt sätt, föreställer jag mig att man ändå tar mer än 14 dagar på sig för att omvandla ett projekt av denna storleksordning och banta ned det så kraftigt som här har skett. Jag "har också väldigt svårt att tro att projektgruppen var redo att i stort sett i samma minut, som John Olof Edström meddelade att han tänkte avgå, sätta i gång och planera för ett helt annat projekt än det Edström hade arbetat med. Jag tog mig alltså friheten att dra slutsatsen att projektgruppen hade arbetat utan John Olof Edströms vetskap. Hur det nu förhåller sig på den här punkten är egentligen inte i sak så förskräckligt intressant, utan jag tog mest fram detta som exempel på hur det förhöll sig med samarbetet mellan de olika parter som har haft ansvaret för Stålverk 80. Det har uppenbarligen varit ganska dåligt med det samarbetet. Här har vi haft Statsföretag, vars ledning för resten också, om jag förstått pressen rätt, först i efterhand fick veta om bantningen av stålverket och som i stort sett under hela tiden haft en mycket skeptisk inställning till hela projektet. Här har vi haft en NJA-styrelse, där man alltså har haft fyra avhopp, varav åtminstone tre har skett i ren protest mot det sätt på vilket det hela har skötts. Och här har vi haft en ledning för LKAB, som skulle exportera malmen, vilken inte heller har varit överens med de övriga ansvariga om hur det hela skulle gå till. Det är klart att när vi här i riksdagen, som ändå har det slutliga ansvaret för att pengarna kommer fram, hör detta, blir vi litet oroliga. Herr talman! Industriministern började sitt anförande med att undra vem han egentligen skulle lyssna till: herr Sjönell, som menade att man hade utrett färdigt när det gäller de här frågorna, eller oss andra, som menade att man hade rusat i väg litet för snabbt.

Då menade man att vi därigenom skulle äventyra hela projektet. Men just därför att man från regeringens och övriga ansvarigas sida inte tog tid på sig att utreda marknadsförutsättningarna, kostnadsberäkningarna, miljöeffekterna etc., har man alltså själv bidragit till att det här projektet blir försenat med inte bara ett par veckor utan kanske flera år. Till sist, herr talman, till frågan om riksdagens insyn. Här sade industriministern med en glimt i ögat — jag är tacksam för den — att folkpartiet ju har fått rätt. Den expertgrupp, knuten till näringsutskottet, som vi begärt kommer nu att tillsättas. I de diskussionerna har också deltagit herr Svanberg, som jag citerade här tidigare såsom tämligen ovillig när det gällde att få till stånd en opartisk granskningsgrupp.

Finansministern tyckte att vederbörande, som han sade, uppträdde som en ”nyfödd TV 2-reporter” och var ”upp till tonsillerna” fylld av indignation över sådant som han inte begrep. Jag tycker det är alldeles utmärkt om den sinnesändringen nu har inträtt, om alla de misstag som man har blivit beslagen med när det gäller Stålverk 80 lett till att man i fortsättningen lyssnar till kritik och synpunkter både från utomstående experter och från oss här i riksdagen.

Herr talman! Det är väl inte utan att detta ämne efter nära fyra timmars debatt börjar bli grundligt genomarbetat och belyst ur alla tänkbara aspekter i sammanhanget. Jag skall därför inskränka mig till några relativt korta reflexioner omkring debatten som den har utformats framför allt i industriministerns andra inlägg, där han svarade på några av de frågor jag ställde och underlät att svara på andra. Herr Johansson sade när han skulle försvara sin handläggning av det här oerhört hårt kritiserade projektet: ”Men, snälla vänner, ni har ju varit med på det här. Ni har suttit i riksdagen och tryckt på knapparna och röstat för det. Ni har 1. o. m. suttit i näringsutskottet och gått igenom projektets alla olika vinklingar och detaljer. Ni har fått del av fakta från experter som har varit inkallade till hearings. Och ni tog det definitiva beslutet 1974.” Allt det där, herr talman, är ju riktigt. Industriministern framhåller att han tar det fulla ansvaret. Självfallet får han lov att göra det, och jag har lärt känna honom som en person som aldrig har tvekat att ta sitt ansvar. Det är precis lika självklart att vi som har suttit i näringsutskottet också tar vårt ansvar för vad vi har varit med om att besluta. Men det är inte den saken som det ytterst gäller i det här sammanhanget. Det är inte heller den saken som har framtvingat den här expertgruppen inom näringsutskottet, som industriministern nu har välsignat, utan det är den djupa olust som åtminstone vi på den icke-socialistiska sidan har känt i näringsutskottet under hela utvecklingen av projektet från relativt vettiga kostnadsramar till de nästan astronomiska som det hela slutade i. Denna djupa olust har jag givit uttryck för här ifrån talarstolen, och därför gnölar jag inte i efterhand när jag nu säger att den har betingats framför allt av bristen på material. Jag har anmärkt på att propositionerna har varit alldeles för lapidariska och summariska och innnehållit för litet faktaunderlag: Vi har försökt få ytterligare underlag — siffror, data, analyser, kalkyler, allt som behövs för en rimlig bedömning —- vid hearings i näringsutskottet, men även där har det varit dåligt beställt med faktaunderlag. Och det var, herr talman, inte för ro skull som vi från den icke-socialistiska sidan begärde återremiss till utskottet — det var jag själv som gjorde det — utan det var därför att vi kände denna djupa olust över att icke ha tillgång till tillräckligt faktaunderlag. Nu har ju det hela fortsatt, men det har fått en lycklig lösning i och med att folkpartiförslaget, som vi backade upp, har genomförts och näringsutskottet har fått en arbetsgrupp, som skall ha fortlöpande kontakt med projektledningen och också ha möjlighet att tillkalla helt fristående tekniska och ekonomiska experter. Jag vill, herr talman, tillstå att jag från början hade vissa funderingar över möjligheten att tillsätta en sådan här grupp, framför allt ur konstitutionell synpunkt — det kanske kunde ha tolkats som man hade fått ett slags utskott inom utskottet — men de farhågorna har lyckligtvis undanröjts. Nu har vi en arbetsduglig grupp, som jag tror kommer att göra den insats som man har efterlyst och hoppats på och som kan komma att medverka till att i varje fall näringsutskottets icke-socialistiska ledamöter slipper känna denna olust i fortsättningen, när regeringen — antagligen — serverar nya siffror, nya data och nya projekt. Jag har, som jag sade nyss, inte fått svar på alla frågor.

Detta är för oss i centern en utomordentligt väsentlig sak: Vi har nämligen hela tiden hävdat den regionalpolitiska synpunkten och decentraliseringssynpunkten. Vi har sagt — och säger återigen — att stålverket måste finnas och att det måste utvecklas. Men det får inte verka på sådant sätt att det hotar sysselsättningen i inlandet.

Det är naturligtvis en riktig invändning, om den nu kommer.

Då måste det alltså bli en politisk viljeyttring. Det är det som är fallet här, och det var det som min fråga gällde — som jag inte har fått något svar på. Industriministern ironiserade något gentemot mig när han sade att jag hade förordat att man vid fastställandet av den slutliga strukturen av stålverket borde ha en fri och okonventionell syn på planeringen men att jag å andra sidan hade ansett att det hade varit brister i planeringen, att det hade varit för litet planering. Till det vill jag bara säga att dessa två saker inte står i någon motsättning till varandra. Man kan ha en fri och okonventionell bedömning av industriprojekt men samtidigt planera utomordenligt noggrant och med anlitande av all tänkbar expertis. Det ena förskjuter inte det andra. Men den anmärkning som jag vidarebefordrade från en metallurgiprofessor — Sven Eketorp — var att man hittills i planeringen av Stålverk 80 hade byggt bara på konventionell teknik. Man hade inte försökt få in en mera modern, nyskapande teknik från svenska metallurger. Jag ansåg det vara en allvarlig anmärkning. På det svarar industriministern att såvitt han vet — och har hört från projektledningen - kommer man att koppla in all tänkbar expertis, särskilt svensk metallurgisk expertis. Man kommer att i så stor utsträckning som möjligt placera beställningar av utrustning på den svenska marknaden. Det är tacknämligt och bra, och jag noterar det som ett mycket nöjaktigt svar på frågan. Svaret förskjuter emellertid inte kritiken att man hittills har begagnat sig av konventionell teknik och att man inte i tillräcklig utsträckning har utnyttjat svensk metallurgisk expertis. Men som sagt, det kan bättra sig i fortsättningen efter vad industriministern lovar, och då får man vara nöjd med det. Sedan kommer vi till detta med sysselsättningen. Nu har i tur och ordning de fyra deltagarna i den här debatten med industriministern sagt i sina första anföranden att de inte tror att man skall kunna ha samma sysselsättningsgrad med den nya och begränsade inriktningen av stålverket. De har gjort samma påstående i följande inlägg, och jag vill göra detsamma, herr talman. Jag tycker det är fullkomligt orimligt och oförklarligt att man gång efter annan vill försöka hävda att om en jättelik industriell satsning — det här är kanske det största industriella projekt som någonsin förts fram i vårt land — bantas ned till ungefär hälften, så kan man garantera att det blir samma sysselsättning. Redan det är ju, bedömt med vanligt sunt förnuft av människor som inte är vare sig tekniker eller ekonomer eller något annat, en rent omöjlig inställning. En liten ansats till förklaring gav industriministern i sitt svar till mig, när han sade att man tänker banta ned ämnesverket men att man skall investera i valsverket. Det är väl på det sättet, men då accentuerar ju detta svar tvivlet på att det skall vara möjligt att hålla samma sysselsättning. I första fallet är det fråga om nybyggnation, fråga om att investera i helt nya anläggningar. Detta drar som bekant väsentligt mycket mer arbetskraft än om man bygger ut redan befintliga anläggningar, vilket det är fråga om i det andra fallet. Redan det bevisar att det måste vara omöjligt att hålla samma sysselsättning i båda fallen. Jag tror det vore välgörande om man dämpade det där påståendet, för det är väl ändå ingenting annat än ett valargument. Man har i två valrörelser haft mycket stort behov av att spela med stålverket, och man har då kommit med argument som inte varit särskilt vederhäftiga. Det här argumentet tillhör de minst vederhäftiga som förekommit i sammanhanget. Herr talman! Sambandet mellan energi och sysselsättning, som jag var inne på i mitt anförande, tog industriministern upp något litet. Han sade — på det sympatiska sätt som han ofta uttrycker sig på, utan några aggressiva övertoner — att vi har delade meningar på den punkten. Visst har vi det och visst skall vi ha en debatt om energin den 28 april. Då får vi ta upp de här sakerna. Jag vill ändock bara konstatera att industriministerns svar i dag — alltså ett svar från en av regeringens mera framstående ledamöter — betecknar en betydande framgång. Det är inte samma överlägsenhet, inte samma föraktfullhet, inte samma dragande av löje över vår inställning på den här punkten som i så stor utsträckning förekommer hos industriministerns högste chef, herr Palme, och hos en del andra vapendragare i debatten. Det var ett mera dämpat uttalande, att vi har delade uppfattningar på denna punkt. Det är inte på något sätt lika kategoriskt som herr Palmes giftigheter, och den saken får vi väl närmare belysa i debatten den 28. Det är helt klart att vi har fått ytterligare argument när vi påstår att det är ett mycket litet samband i ett högindustrialiserat samhälle mellan en ökning av sysselsättningen och nödvändigheten av en ökad ener giproduktion. Industriministern tog upp mitt påpekande att de 200 000 nya jobben hade tillkommit samtidigt som energiproduktionen kraftigt hade sjunkit. Men, sade industriministern, det skedde ju i en lågkonjunktur. Det har emellertid, herr talman, inte ett spår med saken att skaffa, eftersom det är fråga om 200 000 nya jobb. Vare sig de kommer till i en högkonjunktur eller i en lågkonjunktur, så är det ändå ett faktum att de har kommit till och att när de kom till sjönk energiproduktionen. Vi får som sagt argumentera närmare om de här sakerna den 28: Vi har hållit på tillräckligt länge ändå nu, så jag skall inte gå närmare in på frågan i detta sammanhang. Jag vill bara sluta med att upprepa vad jag har sagt om centerns principiella ståndpunkt till det här projektet. Vi har sagt att det måste finnas ett slagkraftigt utvecklingsbart stålverk i Luleå. Det måste ge sysselsättning åt människor, det måste kunna verka som ett kraftigt incitament till ytterligare jobb i underleveransernas form runt om i regionen. Men samtidigt har vi sagt, och det vill jag starkt understryka, att vi från centern inte godtar att man bygger projektet under sådana förutsättningar och ger det en sådan struktur som verkar som en dammsugare på sysselsättningsmöjligheterna i hela inlandet och uttömmer detta. Stålverket måste kombineras med en målsättning som innebär ett både-och. Där har det anvisats vissa möjligheter, och många fler finns. Vi har t.ex. visat på det som jag nyss berörde, att man kan specialinrikta stålverket så att det kan ske en vidareförädling via mindre industrier runt om i inlandet. Självfallet finns det också andra möjligheter att utveckla och stimulera mindre industrier. Industriministern har också i sitt interpellationssvar visat på en del sådana möjligheter. Jag vill upprepa att vi här har samma inställning som när det gällde de 1,5 miljarderna till Statsföretag AB. Skall det satsas pengar av denna storleksordning, så skall det också satsas i motsvarande mån på att utveckla de mindre och medelstora företagen. Det finns som sagt många möjligheter att göra detta, men de erforderliga medlen måste ställas till förfogande. Jag har inte haft någon praktisk möjlighet att i dag studera den senaste propositionen något närmare. Det hade naturligtvis varit bra om vi hade fått den före helgen, men nu är det som det är. Jag måste emellertid säga, att om den inte innehåller någon uppskattning av kostnaderna, någon regelrätt kalkyl, så är det omöjligt för både näringsutskottets ledamöter och riksdagen att ta definitiv ställning. Finns inte en sådan kalkyl i propositionen, så måste den kompletteras på något sätt. Det är tänkbart att det kan ske genom den lilla arbetsgrupp som finns inom näringsutskottet. Det vet jag inte. Jag vill bara redan nu göra det uttalandet, att om man skall kunna bedöma projekt av denna storleksordning är det en självklar förutsättning att man får reda på vad det kostar. Annars skulle riksdagen handla oansvarigt. Slutligen är det väl ändå så — för att nu inte göra denna debatt alltför lång — att här har man missat i marknadsbedömningen. Och det är fler än industriministern och den socialdemokratiska regeringen som har gjort en sådan miss. Det har gjorts av framstående företrädare för den svenska privata industrin. Den stora skillnaden är bara att de företrädarna i olika sammanhang har tvingats erkänna missen. Men det vill man inte göra i regeringen. Jag tror att det skulle vara klädsamt om man gjorde det. Det är ingenting att skämmas för att det skett en missbedömning. Vad man kan skämmas för är storleken av missbedömningen, men det är en helt annan historia.
Herr talman! Jag vill börja med att bemöta herr Sjönell, eftersom jag gärna vill svara på ett par av hans frågor. I slutet av sitt senaste anförande talade herr Sjönell om missbedömningar. Men när vi drar konklusionerna av en förändrad verklighet, så medger vi ju att denna verklighetsförändring är någonting som har inträffat och som inte svarade mot vår bedömning 1974. Vi begär nu inte att riksdagen skall säga: ”Vi fortsätter enligt det beslut vi fattade 1974 och anslår medel för att genomföra projektet.” Vi föreslår nu att projektarbetets inriktning skall ändras. Inga medel äskas för att genomföra projektet. Vi har sagt att vi kommer tillbaka till den frågan under 1977. Jag har under hand sagt att vad vi begär är möjligheter för att en del av de investeringar som vi rekommenderar för det nuvarande valsverket i NJA skall få påbörjas. Men de investeringarna är inte så uppbundna till det nya stålämnesverket att riksdagen frånhänds sina handlingsmöjligheter. Sedan vill jag säga att herr Sjönell tänder mycket snabbt även på nya idéer. Han har nu läst en artikel i Dagens Nyheter för i dag. Den är säkerligen intressant. Jag har bara hunnit skumma den och kan därför inte ha en mening om vad det skulle innebära om man följde de råd som där ges. Det får bli projektledningens sak att ta upp de frågorna. Däremot har jag sagt att vi är intresserade av spridningseffekterna från ett utbyggt stålämnesverk och ett utbyggt NJA. Detta är i och för sig ingenting nytt. Vi har den s.k. byggsektorn, där det har varit möjligt att lägga ut verksamheter på ett par ställen i inlandet. Det tillsätts nu en arbetsgrupp, som leds ifrån Statsföretag, för att studera möjligheterna att åstadkomma spridning av verksamheter också mot inlandet. Det har gjorts en sådan utredning i företagareföreningens eller i landstingets regi, men en överarbetning av denna bör ske, och Statsföretag och NJA bör liksom länsmyndigheter och andra självfallet vara inkopplade. På den här punkten går jag gärna herr Sjönell till mötes. Sedan gäller det frågan om att bygga ett stålämnesverk så att det skulle passa för småindustrier. Det är förmodligen inte så enkelt, därför att stålämnena kan inte förädlas i småindustri. Det måste byggas ut valsverk för den uppgiften, och det kostar miljarder. Det är andra möjligheter till vidareförädling och därmed ökad sysselsättning som vi får försöka att ägna uppmärksamheten åt. I anslutning till detta skall jag besvara ytterligare ett par frågor ifrån herr Burenstam Linder. Det gäller möjligheterna för stålämnesverket i Luleå att tillgodose de mindre handelsstålverken. Herr Burenstam Linder menar att det egentligen bara är ett eventuellt valsverk i Gävle och Oxelösund som skulle komma i fråga som avnämare. När det gäller en produktion av plåtämnen, s.k. slabs, har herr Burenstam Linder alldeles rätt. Det är Baltic Steel och eventuellt Oxelösund som kan ta hand om dessa ämnen. Men de s.k. klena fyrkantsämnena kan tas om hand av de små handelsstålverken, Smedjebacken, Halmstad, Hallstahammar, Boxholm, Horndal och Qvarnshammar. Även Domnarvet kan här vara aktuellt enligt en av de experter som jag har fått dessa uppgifter ifrån. Den modifierade planen för det integrerade Stålverk 80 innebär en produktion för avsalu på 2,5 miljoner ton slabs och 0,5 miljoner ton klena fyrkantsämnen -— billets och klena blooms. Det betyder alltså att de mindre handelsstålverken här kan få sina behov tillgodosedda. Såvitt jag vet har man på ett par håll hört sig för om möjligheterna att diskutera förutsättningarna härför. Jag tror att det är mycket viktigt, eftersom åtskilliga av dem bygger sin produktion på skrot. Vi har en tillförsel av skrot på ungefär 1 miljon ton om året, och det är tveksamt om vi kan ha det så särskilt länge till. Därför kommer de här mindre verken att vara beroende av att få annat utgångsmaterial. Samtliga talare kommer tillbaka till sysselsättningseffekterna. I mitt interpellationssvar liksom i propositionen håller jag mig till vad vi har anmält för riksdagen. I propositionen nr 64 år 1974 angav vi 2 300 anställda i ämnesverket. Att vi samtidigt angav 1000 man genom andra investeringar måste bl.a. avse det nu uppförda koksverket. Under åren 1970-1975 genomfördes betydande investeringar i NJA, vilkas effekter personalmässigt kom framför allt 1973 och 1974 och i någon mån i början av år 1975. 1970 var det 3 440 anställda i NJA. I dag är det ungefär 5 200. Det betyder att antalet sysselsatta under några år har ökat med mellan 1600 och 1800 personer. Det är därför inte så märkvärdigt att vi i 1974 års proposition angav andra effekter än utbyggnaden av stålämnesverket som kunde leda till sysselsättning. Hur stor sysselsättning de sekundära effekterna — utbyggnad av service, underleverantörer, service till de stora industrierna osv. — skulle ge är väl svårt att säga. Det har vid något tillfälle angivits ca 8 000, dvs. något mer än dubbelt så mycket som själva investeringen vid NJA och stålämnesverket skulle kunna föranleda. Jag vill alltså framhålla att enligt de uppgifter jag har har inte projektledningen eller NJA:s ledning för Luleå kommun uppgivit några siffror utöver dem som angavs i propositionen 1974 som ett fast planeringsunderlag.

Det har frågats om projektledningen har underrättat kommunen om planerna. Kommunalmännen har i det nya läget haft anledning att söka kontakt med oss. De har varit här nere i Stockholm för samtal med regeringen. Vi har underrättat dem om vilket alternativ det nu — således i mars månad — arbetas på. Vi har också inbjudit kommunens representanter att komma till Stockholm för en diskussion. Däremot har vi inte sagt att vi kommer att ge dem de medel som behövs. Herr Burenstam Linder må läsa hur många tidningsuttalanden som helst — jag måste ju ändå ha rätten att stå för vad jag har sagt och inte för vad som har skrivits. De medel som vi konstitutionellt kan använda är att diskutera med kommunerna och med de kreditinstanser som kan komma i fråga för upplåningsbehoven. Herr Ullsten beskärmar sig också över Luleås situation. Det har vid åtskilliga tillfällen i anslutning till diskussionen om Stålverk 80 talats om den överhettning som skulle råda i Luleå. Det är riktigt — igångsättande av bostadsbyggande, serviceinrättningar, utbyggande av högskolan och en rad andra projekt har naturligtvis medfört en betydande efterfrågan på byggarbetskraft och annan arbetskraft. Skulle vi nu få en tidsutdräkt med byggandet av Stålverk 80 — som det uppenbarligen blir — bör det kunna underlätta en långsiktigare planering i Luleå och dess genomförande. Under alla omständigheter är den inte till en sådan nackdel som man nu vill göra gällande. Låt mig återvända till detta med sysselsättningssiffrorna. Jag tyckte nog att herr Ullsten tillät sig en sifferlek som väl ändå tangerade vad som kan vara lämpligt i en sådan här debatt. I propositionen säger vi att mot en klart angiven bakgrund har målinriktningen av projektarbetet för Stålverk 80 formulerats. NJA skall genomföra utbyggnaden av ett metallurgiskt centrum i Luleå, i första hand anpassat till svensk stålindustris behov, och denna utbyggnad skall ge minst samma sysselsättningseffekt som angavs i propositionen 1974:64, nämligen 2 300 anställda. Sedermera har andra siffror angivits — jag har själv deklarerat från talarstolen tidigare att vi i en skrift från departementet har angivit siffran 2 700, och jag har också förklarat bakgrunden till den. Siffran 2 300 har höjts med ca 15 ?6 med hänsyn till sjukdom, frånvaro av andra skäl osv. som man har anledning att räkna med. I den nya propositionen anger vi att det bör vara möjligt att åstadkomma den sysselsättningseffekt som vi talade om 1974. Jag har här ett brev från direktör Boman, t. f. chefen för det nuvarande NJA, där han säger att det föreslagna investeringsprogrammet ger möjlighet att med väsentligt höjd produktivitet och klart bättre lönsamhet sysselsätta 100-300 fler personer än f. n. Han åsyftar alltså de tilltänkta investeringarna i valsverket. Herr Burenstam Linder säger att han har sina sagesmän som bestrider detta. Jag har här detta brev, undertecknat av direktör Boman. Vem skall jag rätta mig efter om inte efter den som svarar för uppgiften att planera för utbyggnaden av det valsverk som han är chef för? Han skriver samtidigt att om inte de investeringar som föreslagits kommer till stånd skulle fortgående rationalisering av verksamheten i kombination med successiv utrangering av omoderna valsverk ha minskat antalet arbetstillfällen med uppemot 400. Det är alltså inte bara så att vi genom detta arrangemang återvinner en del av de arbetstillfällen som skulle ha kunnat gå förlorade om vi hade byggt Kruppvalsverket och inte investerat som nu är tänkt, utan vi vinner också en ökad sysselsättning. Sedan är det också möjligt — det har sagts från projektledningens sida — att man år 1973 och 1974 underskattade behovet av arbetskraft i stålämnesverket. Jag återvänder till frågan om ansvarsfördelningen. Vi har att utgå ifrån det material som vi får från projektledningen och från NJA:s styrelse. Om man där i sitt fortsatta arbete finner anledning till en revidering av sina bedömningar när det gäller sysselsättningseffekterna, så har vi att ta det ad notam, och det är dessa siffror vi har fört fram.

Landshövding Lassinantti var närvarande i Boden när jag hade min redovisning. Han hade yttranderätt, men han fann vid det tillfället ingen anledning att säga någonting emot den uppläggning av projektet som nu föreslås i propositionen och som jag då angav vid vårt distriktsmöte. Jag tror att landshövding Lassinantti ställer sig bakom den nya målinriktningen. Låt mig till sist ta upp de många resonemang som förts om planering och planhushållning. Vi har inom socialdemokratin den uppfattningen att vi behöver en bättre ekonomisk planering, framför allt en långsiktigare planering. Det bestrids i allmänhet inte heller från näringslivets sida. Jag angav i debatten vid behandlingen av förslaget om ett kapitaltillskott till Statsföretag AB att Statsföretag hade en fyraårsplanering för sina investeringar. Det är klart att man kan inte ange alla detaljerna i en sådan planering, men man kan inrikta sig på en längre gående planering — en bättre planhushållning. Att ett sådant behov finns är väl obestridligt. Herr Burenstam Linder bryter staven över den planering som vi nu har och den diskussion som vi nu för beträffande Stålverk 80. Jag har ingen anledning att försöka bryta staven över de svenska varven. Herr Burenstam Linder säger att det är en väldig socialiseringsaktion som är i gång, och det är den som han nu går emot. Jag skall med intresse följa herr Burenstam Linders ställningstagande när det gäller frågan om varven, som nu är föremål för prövning i utskott och så småningom skall avgöras av riksdagen. Jag kan medge att man har haft svårigheter inom varvsnäringen, och det befriar naturligtvis inte företagen från det ansvar som de har. Men jag har ingen anledning att här säga att eftersom svårigheter har uppträtt inom varvsnäringen, och som det privata näringslivets företrädare inte kunnat klara av, bryter vi för den skull staven över den privata företagsamheten över huvud taget. Men jag kan anföra utvecklingen inom varven som bevis för en bristande planering och också som ett bevis för behov av en längre gående planering. Där söker vi åstadkomma en sådan planering i samverkan mellan samhälle, företag och anställda för att undvika de svårigheter som människorna ställs inför när fenomen av det krisartade slag som vi nu upplever uppträder. Vilka är det som drabbas ytterst? Jo, det är inte minst de anställda och deras familjer. Planeringen för en utbyggnad av svensk järnoch stålindustri med Stålverk 80 har hittills varit ett projekteringsarbete. En ändrad inriktning och förändring av projekteringen påverkar inte sysselsättningen för människorna. Vi garanterar en sysselsättning som svarar mot vad vi utlovade 1974. Jag har sagt att jag självfallet är beredd att ta det ansvar som jag har i regeringen för det arbete som har utförts. En öppen och fri debatt har vi anledning att ha och får vi också tåla.

Det är ju så att det finns duktigt folk i ledningen och förutsättningarna för ett bra resultat av verksamheten är goda. De möjligheterna har utnyttjats på ett utomordentligt bra sätt. Frågan om ansvaret kommer om och när det inträffar svårigheter i ett företag. Skall man just i den situationen säga att ansvaret vilar på industriministern och hans departement? Jag söker inte komma undan ansvaret. Vi har ställts inför att de förutsättningar som vi arbetade med 1973 och 1974 beträffande Stålverk 80 inte har hållit. Skall vi då begära av riksdagen att vi envetet skall fullfölja det projekt som vi beslutade 1974, eller skall vi ge oss i kast med att pröva om projektet med hänsyn till de ändrade förutsättningarna? Ni söker att förbise de ändrade förutsättningarna. Ni försöker se bort ifrån en kostnadsutveckling som är faktisk. Ingen bestrider kostnadsstegringarna. Ingen bestrider att de miljökostnader vi har är 500 milj.kr. utöver vad man kunde beräkna 1973. Säg då ifrån om ni anser att vi inte skall ta de konsekvenserna! Eller skall vi fullfölja projektet enligt den planering vi hade 1974, med de förluster vi då riskerar? Herr Lövenborg förmenar att det bör man göra. De borgerliga partierna ställs nu, sedan vi lagt fram vårt förslag, inför uppgiften att granska det och även ta sitt ansvar för om vi skall fullfölja eller om vi skall lägga ner det hela. Eller är ni beredda att acceptera den ändrade målinriktning som — jag upprepar det — projektledningen, NJA:s styrelse, Statsföretags styrelse, verkstadsklubbarna vid NJA och regeringen ställer sig bakom? Jag har inte begärt något svar på den frågan i dag. Den får ni självfallet diskutera när ni läser propositionen, när ni deltar i utskottsarbetet och när vi får den slutgiltiga diskussionen i riksdagen. Till sist, herr talman, finns det väl ingen anledning för herr Ullsten att ifrågasätta min uppgift när jag säger att jag inte kände till något alternativ av den art som vi nu presenterat före den 26 februari. Vilken anledning har herr Ullsten att ifrågasätta min sanningsenlighet på den här punkten? Att det förevarit diskussioner om alternativa möjligheter, en etappuppdelning, har jag redan sagt. Jag har sagt att vi den 10 januari hade överläggningar i industridepartementet med projektledningen och VD i NJA:s styrelse, liksom dess ordförande. Vi var då överens om att fullfölja projekteringen av det ursprungliga beslutet från 1974 men med en etappuppdelning och inriktning på två valsverk. Arbetet fortsattes i projektgruppen, och i departementet togs arbetet med propositionen upp i överensstämmelse med dessa riktlinjer. Det är först sedan direktör Friberg har anmält sitt beslut att lämna projektarbetet, därför att han sedan han utformat en rapport som presenterades i februari inte längre ansåg sig kunna fullfölja projektet, som diskussionen ändrat karaktär. Jag har försökt förklara att vi hade möjlighet att så relativt snabbt besluta om ändrad målinriktning därför att det låg i linje med den etappuppdelning som syftade till att i första etappen bygga för 2 miljoner ton. Nu kommer man upp till 21/2 miljoner ton och en integration av svensk järn-och stålindustri i allmänhet, och man ger också vårt nuvarande NJA genom investeringar förstärkta möjligheter. Förhoppningsvis skall det kunna leda till snabbare lönsamhetsresultat än det vi hittills kunnat räkna med.

Herr talman! Jag vill bara göra en komplettering av mitt senaste anförande. Jag skulle ha svarat herr Burenstam Linder, när han vände sig till mig och sade att det var nödvändigt att granska det förgångna framför allt från politisk synpunkt, att jag instämmer i detta.

När det gäller stålverkets framtid måste man se framåt. Däremot, herr talman, har jag och vi från centern gång efter annan mycket starkt kritiserat regeringens handläggning av stålverksprojektet. Det har jag gjort i dag också. Det var ingen tillfällighet att jag för de icke socialistiska partiernas räkning 1974 begärde återremiss. Det var en klar kritik av regeringens handläggning, och det är regeringen som har ansvaret. Det har också Rune Johansson påpekat. Jag ville bara ha detta sagt. När det sedan gäller debatten i dag säger industriministern att jag är en person som tänder mycket snabbt på nya idéer. Nu har jag läst Dagens Nyheter och fått en idé där. Det är möjligt, herr talman, att jag tänder snabbt på nya idéer. Jag vet inte om det kan vara en belastning. Jag tror inte det. Just den idén som jag framförde, och som jag mycket riktigt angav återfanns i en hörnartikel i Dagens Nyheter i dag, är emellertid inte ny på något sätt. Den framfördes för många år sedan, om jag minns rätt av den dåvarande — jag tror förste — ordföranden i NJA, riksdagsmannen m.m. i Lesjöfors De Geer. Han ansåg att man skulle försöka med ungefär motsvarande inriktning, att man skulle framställa speciella produkter som skulle kunna vidareförädlas av mindre industrier. Nu säger industriministern att det är omöjligt att framställa produkter i stålverk som lämpar sig för småindustrier. Mot bakgrund av att så framstående experter som först De Geer och sedermera i dag professorn i metallurgi Sven Eketorp har hävdat motsatsen tror jag inte att det här är en idé som man bara kan slänga åt sidan och säga att den är omöjlig att genomföra. Jag tror att den idén i varje fall är värd en mycket omsorgsfull prövning. Såvitt jag vet så har inte den här aspekten varit med i planeringen. Om man tror på detta, sade jag, finns det möjlighet att visa politisk vilja och få den inriktningen av produktionen. Jag begär inte att industriministern skall stå här i kammaren i dag och säga: Det här är bra, O.K., vi går in för det. — Jag menar att han kan visa en positiv inställning åtminstone till att vidarebefordra de här idéerna till planeringsgruppen.

Herr talman! Först frågan om Stålverk 80 och de mellansvenska stålverken. Det var ett bra besked vi fick från industriministern. Som jag sade från början är jag inte branschman, och det är tydligen inte heller industriministern. Men det har sagts mig att med den teknik och den omfattning som Stålverk 80 skulle komma att få skulle man egentligen bara kunna göra s.k. slabs, dvs. sådant som kan användas till plåt och endast plåt. Det är möjligt att det är industriministern som har rätt. Jag menar bara att mina sagesmän är personer, synnerligen väl placerade för att kunna bedöma. Jag har ställt min fråga till dem. Jag har upprepat frågan och fått samma svar. Jag har även konsulterat expertis på Jernkontoret, och de synpunkter som då framkommit är de jag redan nämnt, nämligen att tekniken vid Stålverk 80 kommer att vara sådan att det bara går att göra ämnen som kan användas till plåt. Det skall bli mycket intressant att få föra diskussionen mot bakgrund av vad fackkunnigt folk har att säga fortsättningsvis. Sedan till sysselsättningsfrågan. Man vill försöka att få det att låta som om det nya valsverket vid NJA skulle kompensera det bortfall som uppkommer genom bantningen av stålverket. När jag var i Norrbotten gjorde jag gällande i ett uttalande att det nya valsverk som man talar om inte skulle innebära nya arbetstillfällen utan endast att man, om inte detta valsverk görs, skulle behöva plocka bort valskapacitet och arbetstillfällen. Riktigheten i det uttalandet bekräftades av presschefen, en för industriministern inte helt obekant person, när Norrländska Socialdemokraten ringde och frågade. Jag vet inte vem som har rätt — jag bara rapporterar vad jag har hört. Vad sedan beträffar frågan om Luleå säger industriministern, att man tydligen inte lämnat något besked till Luleå om att man under ett visst planeringsskede hade tänkt sig att det i själva verket skulle bli mycket flera anställda än vad man först angett. Vi har här alltså ett exempel på att samhället tydligen inte informerar samhället. Trots att industriministern menar att det skall bli så mycket bättre därför att man skall ha något slags samråd mellan olika företag och industridepartementet om planerade investeringar, är man inte själv i stånd att förmedla informationer på ett rimligt sätt. Beträffande Luleå är det vidare uppenbarligen så — och det är bra att man i Luleå får detta klart för sig — att industriministern inte har sagt det som Norrländska Socialdemokraten i sitt reportage menade att industriministern hade yttrat, nämligen följande: ”Fortsätt planeringen och uppbyggnaden manade industriministern Luleå kommun och länsstyrelsen. De medel som krävs ska regeringen hjälpa till med.” Det skulle alltså endast vara fråga om att hjälpa Luleå kommun, andra kommuner där omkring och landstinget att få ytterligare lån utöver övriga mycket omfattande sådana. Är det på det viset? Vill man inte ge något annat löfte i det sammanhanget? Om industriministern inte vill nicka bifall, blir det tillfälle att göra ett definitivt klargörande av huruvida reportaget i NSD är missvisande och att redovisa exakt hur man har tänkt i detta fall. Här har också resonerats om miljöfrågorna, bl.a. med utgångspunkt i att de ökade kostnaderna på det området skulle vara en förklaring till att de totala kostnaderna för stålverket har stigit. Men miljökostnadshöjningarna kan omöjligen ha varit någon nyhet. Om det skall vara någon mening med samhällelig planering måste samhället ändå känna till sina egna miljöbestämmelser. Vidare har man i den ursprungliga propositionen från år 1974 gjort mycket klara utfästelser om att man har tänkt sig den allra mest avancerade tekniken. Det är alltså ett svagt argument som man i efterhand kommer stickande med. Att jag i slutet av denna debatt tar upp denna fråga beror på att det i dag och tydligen även vid industriministerns besök i Norrbotten har förklarats, att man skulle tänka sig att staten övertog kostnaden för åtminstone delar av den mycket stora miljövårdssatsning som måste göras. Jag undrar om det här är fråga om att införa en helt ny miljökostnadsprincip. Jag har själv varit med om en utredning om miljökostnader och deras fördelning och vet, att den utgångspunkt som gällt varit att producenten i princip skall bära miljökostnaden. Det tycker jag är riktigt. Nedsmutsning av miljön är en produktionsfaktor bland andra produktionsfaktorer, och den skall verksamheten betala för. Är det alltså en ny princip som industriministern nu slår fast eller är det endast en speciell favör till ett statligt företag som han tänker ge? Ett klargörande på den punkten tror jag skulle vara synnerligen behövligt. Helt kort skulle jag också vilja säga något om en fråga som jag ställde i min interpellation men som egentligen inte besvarades alls av industriministern, nämligen beträffande sjöfarten. Industriministern har i en debatt tidigare här i riksdagen sagt att han med allra största intresse följer de utredningar som gäller sjöfartsfrågorna. Men uppenbarligen har det inte krävt så mycken tid att med allra största intresse följa dessa, eftersom ingenting alls tycks ha hänt i fråga om utredningarna på detta område. Åtminstone finns det ingenting att redovisa här, så det kan inte ha varit så tidskrävande. Men då gör det ju också ett något märkvärdigt intryck när man säger att man med allra största intresse har följt någonting som är ingenting. Att jag ändå tar upp detta spörsmål beror på att jag har den uppfattningen, efter att ha talat med många människor, att här finns en allvarlig risk för att man underskattar sjöfartsfrågorna och svårigheterna att hantera dem. Är industriministern säker på att ni verkligen har varit tillräckligt uppmärksam på svårigheterna att få isgående tonage, att få redare som verkligen är beredda att satsa utan att man skriver mycket invecklade kontrakt? Jag tror att detta är en sida som ändå förtjänar någon form av kommentarer från industriministern. Slutligen har vi planmässigheten. Industriministerns utgångspunkt har ju varit den att man skall dra slutsatser från en förändrad verklighet. Och visst kan man göra det. Det tycker jag också är riktigt. Men varför gjorde ni inte det långt tidigare? Det som nu rubriceras såsom en förändrad verklighet är ju inte något som har inträffat i början på detta år. Att kostnaderna skulle bli helt annorlunda, visste vi; att konjunkturen var annorlunda visste vi, att man hade diskussioner med en del andra storföretag visste vi. Det är ingenting av detta som är nytt. Det enda som är nytt är att projekteringschefen hotade med att avgå. Industriministern frågade, med adress till de borgerliga partierna: Skall vi fortsätta med detta trots att kostnaderna stigit så mycket? Det är en intressant fråga, alldeles särskilt mot bakgrund av att industriministern uppenbarligen själv i februari svarade ja på den. Man skulle fortsätta. Det var ju en huvudpunkt i talet i Metall att trots att det hade blivit så mycket dyrare skulle man fortsätta. Nu säger industriministern att på grund av att det har blivit så mycket dyrare skall man inte fortsätta som man hade tänkt. Det finns i varje fall inget mått av planmässighet över detta. Industriministern hänvisar till att det finns svagheter i vad gäller planeringen inom en del privata företag. I alla debatter som vi har haft har jag varit den förste att erkänna att det finns både det ena och det andra exemplet på dåligt planerade företag. Men — och det är det som är utgångspunkten för mina synpunkter — det förefaller som om man i genomsnitt inom den statliga sektorn var mindre inriktad på att planera än man är på den privata sidan. Vidare, och ännu viktigare: Man måste bedöma erfarenheterna av Rune Johanssons och andras framfart mot bakgrunden av de anspråksfulla utfästelser som man gör, nämligen att bara ni på den statliga sidan får hand om det här, skall det inte bli fler vanskligheter, utan då skall allt på något sätt löpa. Socialdemokraternas nya näringspolitiska program är präglat av det tonfallet liksom alla era anföranden. Och det är med det som vi här jämför. Visst har enskilda varv gjort missar — omfattande missgrepp. I det sammanhanget tycker jag att Rune Johansson skulle påminna sig Uddevallavarvets senast situation. Den är ju inte alldeles enkel. Jag ställde en fråga till industriministern om det för någon tid sedan. Industriministern förklarade att det var egentligen inga problem med Uddevallavarvet. Några veckor senare framgår det av verkställande direktörens årsredovisning att hela den nya omfattande speciella anläggning, som man där har investerat i, löper risk att stå väsentligen oanvänd. Rune Johansson ruskar på huvudet, men det måste bero på att han inte har läst redovisningen. Herr talman! Det är omöjligt för socialdemokrater, hur energiska de än är, att i senare tids erfarenheter av den statliga verksamheten söka något stöd för tanken att Sverige skulle behöva mer av planhushållning.

Herr talman! Jag citerade i mitt andra anförande kritiska röster från Norrbotten, bl.a. för att illustrera den misstro som finns mot det här nya projektet och den vrede man där känner över det till nära hälften nedbantade projektet. Bl. a. citerade jag några intervjuer med landshövding Ragnar Lassinantti. Då sade industriministern, att det var väl ingenting, eftersom Lassinantti befann sig på den socialdemokratiska distriktskongressen i Boden och hade yttranderätt där men inte sade någonting. Men vad Lassinantti inte sade på den socialdemokratiska distriktskonferensen tycker jag är föga intressant; vad han verkligen har sagt tycker jag är betydligt intressantare, och därvidlag har han inte kommit med någon dementi eller ”ställt in sig i ledet”, eller hur jag skall uttrycka det. Han har bl.a. sagt: ”Det nya förslaget innebär, som jag ser det, en tillbakagång till 50-talets NJA-politik. Vi bygger upp en orationell S 80-enhet där man av sysselsättningsskäl försöker pressa upp antalet anställda.” Det sade han i Aftonbladet den 12 mars i år, och den 27 mars sade han i Norrskensflamman: ”Jag tror inte att det blir billigare att bygga stålverk annorstädes, det är inte bara hos oss som inflationen gjort allting dyrare. Det är tragiskt att vi som har malmen, elkraften och arbetskraften så här hastigt slås ner, men jag tröstar mej med att ännu har inte sista ordet sagts.” Den förhoppningen vill jag själv ge uttryck för.

Men i själ och hjärta är de ju nöjda med vad som nu sker när det gäller Stålverk 80. Så liten satsning som möjligt, om det nu prompt måste bli någon — det måste väl vara deras innersta tankar. De borgerliga partierna, framför allt moderata samlingspartiet med Burenstam Linder i spetsen, har ju hela tiden varit motståndare till idén med Stålverk 80. Detta är också ganska naturligt, eftersom de är storfinansens och kapitalintressenas politiska instrument. De vill inte ha en stark företagssektor, utan de vill i själ och hjärta behålla Lapplandsgruvorna som råvaruförsörjare av deras egen förädlingsindustri. Visst vill vi att staten skall engagera sig i näringslivet men inte som ägare utan som en bekväm kapitalförsörjare, ungefär som nu. Tyvärr visar också spelet kring Stålverk 80 hur hårt kedjad regeringen är till den rollen. Den befinner sig i ett maktpolitiskt dilemma och känner trycket från en medveten progressiv opinion inom de egna partileden och inom väljarskarorna. Den ställer krav på regeringen att problemet skall lösas på sikt och att staten skall spela den avgörande rollen när det gäller industriuppbyggnad och framtidsplanering. Då har alltså regeringen gjort ett utbrytningsförsök — om jag får kalla det så - men beslutsamhetens friska hy går snart i eftertankens kranka blekhet över när de som verkligen besitter den ekonomiska makten i det här landet säger ifrån. Problemet är att vi alltså har två regeringar i det här landet. Vi har dels en regering som besitter den ekonomiska makten, dels en annan regering, som är tillsatt i enlighet med valresultaten. Den förstnämnda regeringen — även detta visar det här spelet — väger tyngst i de ekonomiska sammanhangen, och då innebär det ju också att den ekonomiska regeringen styr vitala delar av samhällsplaneringen. Regeringen Palme kan visserligen formulera visioner och program för framtiden, men dessa blir ju maktpolitiskt meningslösa så länge man inte tar ifrån storfinansen dess avgörande inflytande på det ekonomiska livets område. Det är egentligen den problematiken som ligger i botten på det som vi här diskuterar. Nu har regeringen lagt fram sin nya proposition om Stålverk 80. Den följer egentligen de intentioner som dragits upp av Stålverk 80:s motståndare, och de uttrycker också belåtenhet över det. Vi anser, precis som landshövding Lassinantti, att det sista ordet inte är sagt i och med det här. Vi kommer att slåss för Stålverk 80 enligt disponent Edströms ursprungliga idéer, som riksdagen tidigare har beslutat om. Vi anser att Stålverk 80 skall byggas så att det till en början producerar 4 miljoner ton och att staten skall upphöra att förhandla med Krupp och Grängesbergskoncernen om valsverk och förverkliga också den idén i statlig regi. Låt det bli utgångspunkten för en statlig industrialisering. Vi kräver också att man snabbt samordnar statsföretagen, för det är lika viktigt. En stor del av NJA:s nuvarande bekymmer emanerar just från motsättningar mellan olika statsföretag. För visst har det väl varit en grotesk situation när det statliga NJA har kunnat köpa malm billigare från Brasilien än från gruvorna på malmfälten? Det är ju inte klokt när SJ tar sådana roffarpriser för malmfrakten att det skulle bli billigare att köra malm med lastbil, vilket den dåvarande disponenten Edström också påvisade. NJA har befunnit sig i ett sämre läge, eftersom de privata i branschen har haft egna gruvor, egna järnvägar, egna fartyg och egen kraft. Bygg Stålverk 80, låt NJA expandera och slå ihop NJA, LKAB, SJ och Vattenfall där uppe i norr! Då kommer vi att skapa ett av världens resursrikaste och starkaste malmföretag. Nu frågar statsrådet Johansson i olika repriser: Var skall man skaffa pengar? För det första finns det pengar i AP-fonderna. För det andra kan ni upphöra att göda privatkapitalet med den enorma flora av subventioner och bidrag som nu förekommer. Det skulle frigöra mycket pengar till långsiktiga investeringar av typ Stålverk 80 med den fortsättning som vi tycker skall finnas med i bilden. Frigör en del av miljarderna från militärbudgeten till nyttigare ändamål. Upphör att slösa med pengar på Viggenplan som kostar 25 milj.kr. stycket. Visst finns det pengar i det här samhället. Det är en fråga om prioritering — eller, som Olof Palme lär ha sagt i ett inspirerat ögonblick: Politik är en fråga om vilja. Saknas viljan och saknas det politiska kuraget, då blir också resultatet därefter.
Herr talman! Så här dags i debatten kanske det finns anledning att ställa sig frågan hur mycket stål talmannen egentligen tål. Jag skall försöka fatta mig kort. Jag vill dock, utöver vad jag hade tänkt säga, lägga till en reflexion med anledning av vad herr Lövenborg senast talade om, nämligen hur många regeringar vi har. Såvitt jag vet har vi bara en, och det är den som står till svars nu. Hur många kommunistpartier vi har, t.ex. i den landsända som vi just nu diskuterar, vågar jag däremot inte ha någon alldeles bestämd mening om. Visst ställer vi oss positiva, herr Lövenborg, till satsningen på ett stålcentrum i Luleå. Det har betonats så många gånger nu att det bör vara klart. Vi sade ja också till förslaget 1974. Vi har bara den meningen att skall det bli sysselsättning uppe i Luleå så räcker det inte med yviga politiska löften, utan det måste till handfasta, konkreta insatser. Då är det möjligt att vi — och där får jag väl också inkludera industriministern och hans parti — till skillnad från herr Lövenborg och hans parti är belastade med att i någon mån behöva stå på jorden också. Det räcker inte med bara allmänna teorier. Pengarna måste fram. Det måste faktiskt finnas någon form av lönsamhet i botten, om man skall gå vidare. Den rätten har de i hög grad. Sedan till det här med sysselsättningen och debatten mellan industriministern och oss andra. Såvitt jag förstår kommer vi inte mycket längre. Vi har fått veta att det blir lika många sysselsatta i Norrbotten oberoende av vilken skepnad som detta projekt kommer att få. Om vi håller oss till de två alternativ som just är aktuella, det från 1974 och propositionens bantade förslag, kan det bara finnas två förklaringar till hur man kan sysselsätta lika mycket folk i båda. Antingen var det en felräkning 1974 eller också gör man sig skyldig till en felräkning nu. Längre lär vi inte komma i den debatten i dag. Industriministern tar åter upp diskussionen om hur mycket herr Edström visste om de nedbantade planerna. Han visste ingenting. Nu har vi också fått veta att inte heller industriministern visste någonting. Och inte Statsföretags chef. Det är det förslaget — om vilket alltså ingen av dessa tre i högsta grad ansvariga personer visste någonting för bara några veckor sedan — som vi nu snart skall ta ställning till. Jag tycker allvarligt talat inte att den upplysning vi fått stärker industriministerns sak. Men givetvis är upplysningen intressant som bakgrund till den fråga som industriministern ställer till oss som har opponerat mot att kostnaderna för detta projekt blir så mycket högre än man ursprungligen sagt: Vad skall ni nu göra? Skall ni säga nej till det hela? Vi skall — det har framgått av vad alla har sagt — nu till att börja med noggrant behandla den proposition som regeringen har lagt fram.